Herr talman! Det faktum att man tillsätter två utredare löser faktiskt inte de problem som vi har nu till följd av att de advokater som har sådana här bekymmer slutar att åta sig uppdrag på detta område. Det enklaste vore faktiskt att säga att formuleringen ”utan dröjsmål” i rättshjälpsförordningen skall gälla. Invandrarministern säger själv att handläggningstiderna är så långa att man inte kan ta dem till utgångspunkt för att skicka över kostnadsräkningar. Då är det enklast att låta formuleringen ”utan dröjsmål” vara rättesnöret för invandrarverkets handlande. Det är det snabbaste och enklaste sättet. En van handläggare på invandrarverket kan mycket väl se när en kostnadsräkning eller ett ärende tar längre tid att avgöra och hålla inne med det. Men i 90 96 av fallen går det att skicka ärendet vidare omedelbart. Jag skulle vilja att invandrarministern var positiv till ett sådant förfarande.
Herr talman! För mig framstår det som orimligt att man skulle kunna göra någon slutreglering av kostnadsersättningen, innan grundärendet är avgjort. ”Utan dröjsmål” kan i det fallet inte tolkas så att betalning skall erläggas inom kortare tid än vad som krävs för själva uppdraget. Det som dessförinnan kan utgå är rimligen förskottslikvider. Det är omöjligt att slutgiltigt avgöra frågan om kostnadsersättningen förrän hela ärendet är avgjort. Arbetsuppgiften i dess helhet är ju inte slutförd förrän ärendet är avgjort och kan först då bedömas.
Herr talman! Men det är ju ändå inte fråga om att avgöra om biträdet skall få betalt eller inte — biträdet får alltid betalt, oavsett om flyktingen får stanna eller inte. Utgången av tillståndsärendet är alltså inte av betydelse för advokatens ersättning. Det handlar om vad som är skälig tid för det arbete som han eller hon har lagt ned. 90 96 av fallen är rutinärenden, där man mycket väl skulle kunna säga att det är fråga om en normaltaxa för handläggandet. Det handlar då om en första inlaga tillsammans med polisens utredning. Sådana ärenden skulle man mycket väl kunna skicka vidare omedelbart.
Herr talman! Jag tror att Ylva Annerstedt tar litet för lätt på detta. Vi som har arbetat med den här typen av ärenden en tid vet att det inte är så enkelt att man här kan använda schabloner. Jag utgår ifrån att den som är offentligt biträde vill ha betalt för hela sitt arbete, och det kan inte bedömas förrän arbetet är slutfört. Det är då sluträkningen kan regleras. Men dessförinnan 39 kan förskott utgå. Det råder inget tvivel om att den som utfört ett arbete som offentligt biträde skall ha ersättning; därför kan förskott utgå. Men hur stor den slutliga ersättningen skall bli kan inte avgöras förrän ärendet är avgjort. Sedan tycker jag att Ylva Annerstedt borde kosta på sig att ge regeringen en komplimang för att vi tar itu med det långsiktiga problemet och tillsätter utredningar för att förkorta handläggningstiderna, vilka utgör grunden för hela det problemkomplex som Ylva Annerstedt redovisat.
Herr talman! Det är självklart att det är tacknämligt att regeringen tar itu med de långa handläggningstiderna — de är naturligtvis roten till allt detta onda. Men det är ju inte så att varje ärende kräver en lång utredning för att man skall utröna om advokaten har lagt ned tillräckligt med tid på att förbereda sin inlaga. I de allra flesta fall är det åtminstone i första instansen fråga om ett relativt normalt förfarande med ett första sammanträffande med klienten, vars dokumentation bifogas polisens yttrande. I sådana fall kan det inte finnas någon som helst anledning att vänta i två år på att få ett yttrande från invandrarverket, som nu är fallet. Det är naturligtvis mycket enklare för invandrarverket att vänta med att yttra sig tills hela ärendet är avgjort, men jag tycker inte att de offentliga biträdena skall behöva vänta så länge.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig om vilka åtgärder som är vidtagna när det gäller att förhindra smittspridning och utbredning av sjukdomen aids samt vilka åtgärder som planeras. Sjukdomstillståndet aids kan utgöra slutstadiet i en utveckling som har inletts genom en infektion med ett virus, som jag benämner HIV i överensstämmelse med dagens terminologi. För att HIV-epidemin skall kunna bekämpas måste spridningen av detta virus hindras. Något vaccin eller botemedel mot viruset finns inte trots att en omfattande forskning pågår i hela världen och även i Sverige. Därför är det oerhört viktigt att människor får kunskap om hur HIV sprids och hur man skyddar sig mot att bli smittad. Enligt statens bakteriologiska laboratorium, SBL, har vi i vårt land t.o.m. februari 1987 haft 98 fall av aids. 51 av de aidssjuka har avlidit. Antalet kliniskt anmälda HIV-positiva personer är 1359 t.o.m. februari i år. Smittspridningen är ännu i huvudsak begränsad till grupper i befolkningen med s.k. riskbeteenden. Vårt land har fortfarande möjlighet att genom vår smittskyddsorganisation och genom en bred information förhindra en okontrollerad HIV-epidemi hos befolkningen. Jag har i propositionen 1986/87:171 om särskilda medel för bekämpningen av aids redovisat ett samlat åtgärdsprogram mot aids. Programmet genomförs nu. Det omfattar insatser för information till grupper med riskbeteende och allmänheten samt psykosocialt stöd till de smittade, insatser för att begränsa smittspridningen bland homooch bisexuella män samt vård och behandling av narkotikamissbrukare. Arbetet samordnas av aidsdelegationen under min ledning. HIV-infektion hänförs till de veneriska sjukdomarna enligt smittskyddslagen. Smittskyddsläkaren har möjlighet att ingripa mot enskilda individer med stöd av denna lag. Samhället har dessutom enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall särskilda möjligheter att ingripa mot injektionsmissbrukare, vilka kan befaras sprida smittan vidare. Internationella erfarenheter visar att faran är särskilt stor att de som injicerar narkotika sprider HIV-smittan även till personer utanför grupperna med riskbeteenden.

Aidsdelegationen har uttalat sig för en lagstiftning som förhindrar smittspridning vid videooch bastuklubbarna. För att påskynda arbetet med denna lagstiftning har socialdepartementet nyligen anordnat en särskild hearing kring ett förslag till en lag om förbud att anordna vissa smittfarliga tillställningar eller sammankomster. Avsikten är att regeringen skall förelägga riksdagen ett lagförslag i sådan tid att riksdagen kan besluta i frågan redan denna vår. Som grundval för vår kännedom om spridningen av HIV-smittan i det svenska samhället ligger en omfattande verksamhet med testning. Vi har försökt underlätta sådan testning. Alla blodgivare testas för att HTV-smittat blod inte skall komma till användning. Socialstyrelsen kommer inom kort att ta ställning till om man skall rekommendera sjukvårdshuvudmännen att låta testa de gravida kvinnor som så önskar. Erbjudande om testning till gravida kvinnor görs redan vid flera landsting. Enligt nuvarande bestämmelser måste läkaren söka fastställa patientens identitet när patienten visar sig vara HIV-positiv. Riksdagen har nyligen behandlat två motioner, vari framförts förslag om rätt för patienten att vara helt anonym vid HIV-testning . Motionerna har avslagits. Socialstyrelsen och landets smittskyddsläkare har ställt sig bakom det nuvarande regelsystemet i vad avser anonymitet vid HIV-testning. När det gäller vissa personalgrupper, som i sitt arbete kan komma i kontakt med HIV-smittan, har föreskrifter om skydd mot blodsmitta jämte allmänna råd utfärdats av arbetarskyddsstyrelsen . Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 1987 och ersätter tidigare utfärdade allmänna råd om skydd mot aidssmitta vid vård och omhändertagande. Arbetarskyddsstyrelsen kommer att ge ut informationsmaterial för de utsatta arbetstagargrupperna och genomföra vissa utbildningsinsatser för bl.a. företagshälsovårdens personal. Socialstyrelsen har också utfärdat föreskrifter och allmänna råd angående aids 1985:4). Vidare har socialstyrelsen bl.a. givit ut två upplysningsbroschyrer, som har distribuerats i stor upplaga till allmänheten. SBL deltar i en omfattande utbildning om aids och utarbetar undervisningsmaterial, t.ex. informationspaketet ”Steget före virus”, riktat till skolungdomen och de värnpliktiga m.fl. Även om hittillsvarande information visat sig ha nått långt ut i det svenska samhället bedömer jag ändå situationen så, att vad som hittills har gjorts inte är tillräckligt. Den breda allmänheten måste nu få ingående kunskaper om smittan och hur den sprids. Därför har en omfattande och samordnad informationssatsning om HIV och aids förberetts. Den kommer att ta sin början redan denna månad och pågå i två år. Genom en rad kampanjer kommer den svenska allmänheten att få en utförlig information om HIV-smittan och hur man kan skydda sig själv och sina medmänniskor mot den. I den samordnade informationssatsningen kommer att ingå program i radio och TV, annonser i tidningarna, affischer på bussar och i tunnelbanan samt broschyrer, som delas ut till alla hushåll, m.m. Vidareinformatörer — Prot. 1986/87:82 kommer att ge information på arbetsplatser m.m. genom personliga 9 mars 1987 kontakter. En särskild nationell telefonrådgivning kommer att finnas. på 3 Om åtgärder för att Informationen kommer i hög grad att rikta sig till ungdomen. I arbetet hindi idni kommer också olika frivilliga organisationer att engageras. SR "Apg ringen ” sjukdomen aids Spridningen av HIV-smitta bland narkotikamissbrukare har ställt narkomanvården inför problem, som kräver snabba och offensiva insatser. Regeringen har tagit initiativ till ett omfattande utvecklingsarbete, som lett till att stora satsningar nu görs i många kommuner.

För innevarande budgetår disponeras 5 milj.kr. till denna forskning under socialdepartementets huvudtitel, och jag har föreslagit att lika mycket anvisas nästa budgetår. Medicinska forskningsrådet har avsatt 3,3 milj.kr. detta budgetår för bidrag till forskningsprojekt, varav socialdepartementet tillskjutit 1,5 milj.kr. Regeringen har lämnat projekteringsuppdrag för ett säkerhetslaboratorium på SBL:s område för tillverkning av HIV, vilket kommer att underlätta den medicinska forskningen. För att initiera samhällsoch beteendevetenskaplig forskning, relaterad till HIV och aids, anordnas ett seminarium i slutet av denna månad. Avslutningsvis vill jag konstatera att ett långvarigt och mödosamt arbete återstår när det gäller att hindra spridning av HIV-smitta i det svenska samhället. Många olika åtgärder har vidtagits, och ytterligare insatser måste göras. Parallellt med att information och kunskap om HIV och smittvägarna ges genom den omfattande informationssatsningen måste också en rad preventiva insatser göras inom narkomanoch kriminalvården.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Av detta svar framgår att många åtgärder är på gång och att en hel del åtgärder har vidtagits. Det ligger ingen partipolitisk strid i min fråga, utan jag är bara intresserad av hur detta sköts. I svaret fastslås även att vi fortfarande genom vår smittskyddsorganisation och genom bred information kan förhindra en okontrollerad HIV-epidemi hos befolkningen. Det låter betryggande, och jag kan inte annat än sätta tilltro till beskeden. Men nog finns det väl ett antal svaga punkter i organisationen. Fortfarande sker det en fördubbling av antalet smittade personer, även om det inte sker i samma snabba takt som tidigare. När man vet att antalet aidssjuka stiger kan man dra slutsatsen att antalet smittade 53 också ökar. I svaret redovisas 1 359 smittade t.o.m. februari i år. Hur stort mörkertalet är kan vi bara uppskatta. Det finns de som anser att det på en aidssjuk finns ca 100 smittade. Det skulle innebära att vi kan förväntas ha 5 000-10 000 smittade. Av dessa ingår en del i de s.k. riskgrupperna, en del har smittats genom transfusioner eller i samband med transplantationer, och allt fler kommer att smittas i heterosexuella kontakter. Trots de insatser som hittills gjorts har trenden inte brutits. Ansvaret hos den enskilde individen har inte räckt till för att skydda tredje person. Detta gäller inte minst de förhållanden där den ena parten smittats efter besök hos prostituerade och därmed utsätter sin maka för risken att smittas. Hittillsvarande informationsinsatser har inte visat sig vara tillräckliga, och hoppet står nu till den sedan länge aviserade informationskampanjen. Den har inte kommit så snabbt som hade varit önskvärt, och det återstår att se om den nu är av sådan kvalitet att tidsförskjutningen inte kommer att betyda så mycket. Det finns många grupper som behöver hjälp och stöd när det gäller olika sjukdomar. Den ytterligt dåliga prognosen för den som insjuknat i aids medför att omhändertagandet av den sjuke måste ske på bästa möjliga sätt och med stora vårdinsatser. Här uppkommer emellertid stora svårigheter när den sjuke skall vårdas i eget hem och med hjälp av anhöriga och samhällets hemtjänstpersonal. Trots alla försäkringar om att smittsamheten är låg kan den som sköter en så vårdbehövande person som en aidssjuk är i sina svåra sjukdomsskov inte undgå att känna oro. För den dåligt utbildade hemtjänstpersonalen, med täta personalbyten och dålig rapportering, är situationen kaotisk. Arbetarskyddslagstiftningen och det material som nu sänds ut når sällan dessa personer. Bristfälliga vårdlösningar för den sjuke som vill vårdas hemma erbjuds. Den utsattheten delar den aidssjuke med alla äldre, sjuka i terminalvård och övriga som inte vill vårdas på institutioner. För anhöriga till aidssjuka uppkommer svåra problem. Det gäller inte minst dem som smittats av transfusioner eller behandlingar. Rädslan för att bli isolerad gör att de anhöriga väljer att inte berätta om sjukdomen. Att dessa behöver stöd i sin svåra situation är uppenbart, och det behövs även personella resurser för att skapa denna stödorganisation. Den statistiska redovisningen bryter ned uppgifter så att det i dag är svårt att vara anonym om man som smittad bor utanför storstadsområdena. Anhöriga känner sig hotade när de valt anonymitet och när pressen ringer runt till läkarmottagningar för att spåra smittspridare. Detta är glesbygdens problem än så länge. För storstadskommunerna är problemen stora, och helt avgörande för den framtida utvecklingen är hur man lyckas lösa dem. Vård och avgiftning av narkomaner har under de senaste åren visat sig vara otillräckliga åtgärder. Sedan 1982 har antalet vårdplatser halverats. Det är främst behandlingshem i offentlig regi som har försvunnit. Om man ser till den vårdplanering som kommunerna presenterat för de närmaste åren, kan man inte finna någon förbättring av situationen. Här krävs mer av ideella initiativ i samarbete med den offentliga vården för att täcka efterfrågan. Det är bland sprutnarkomanerna som smitthärden finns. Smittan sprids dels genom deras användning av sprutor och kanyler, dels också genom dem Stockholm har angetts som en kommun som misslyckats med att lösa dessa = v Om åtgärder för att problem, och uppgift står mot uppgift när det gäller vad som är orsaken E 2 SN ; SÅ å EE NE hindra spridningen av härtill. Lagarna räcker inte till, säger socialborgarrådet. Socialministern S z sjukdomen aids anser att det är vårdorganisationen som är felaktig. Men problemen måste naturligtvis lösas. Det återstår bara att hoppas att de i svaret aviserade åtgärderna snabbt kommer till stånd och att de följs upp. Här får inte saknas resurser. För alla övriga personalgrupper som kommer i kontakt med personer som är HIV-smittade och som använder detta som ett vapen inte minst i sin kontakt med poliser, socialvårdare och även sjukvårdspersonal återstår det att finna åtgärder som gör yrkesarbetet på området mindre riskfyllt. Personalens oro måste tas på allvar, och möjligheterna till stöd och rådgivning måste beaktas. När det gäller testning för att spåra smittade är vi i Sverige mycket försiktiga för att undvika att trampa på någons integritet. Jag undrar om vi inte i alltför hög grad tagit detta att inte störa någon för givet. Helt naturligt måste vi respektera alla de skäl som talar emot en mera allmän testning, men allt flera börjar ifrågasätta om det är riktigt att integritetshänsynen skall väga tyngre än den hänsyn man måste ta för att förhindra smittspridning. Det är bra med testning av gravida, men man frågar sig om det saknas möjlighet att påbjuda en allmän sådan testning. Vid mödravårdscentralerna tas sedan många år tillbaka prover för att undersöka om modern har syfilis. Det är inte många som tycker att detta är fel. Visserligen är den veneriska sjukdomen botbar, men den smittar och hotar både fostret och modern. Ett betydligt större hot utgör en HIV-smittad gravid kvinna, både mot fostret och mot sig själv och sin partner. I det fallet tvekar socialministern att ge direktiv. Många exempel på andra grupper som lämpligen kunde testas kan anföras. Min fråga blir därför om socialministern inte anser det värt att pröva en mera allmän test för att spåra de 6 000—7 000 smittbärare vi i dag har i Sverige. Än en gång: Tack för ett långt och utförligt svar, som förhoppningsvis skall kunna anses ha prägeln av ett officiellt ställningstagande när det gäller att med handlingskraft bekämpa en sjukdom som vi vet alltför litet om!

Herr talman! Statsrådets interpellationssvar är omfattande och i stora delar tillfredsställande. Det uttrycker det allvar med vilket man måste angripa smittspridningen liksom behandlingen av smittade och sjuka. Under den senaste tiden har vi via massmedia fått mycket information om situationen i Afrika. Det är minst sagt skrämmande beskrivningar. Även om vi i Sverige har helt andra förutsättningar att begränsa spridningen av HIV-virus, inte minst genom att människor kan nås av information om hur HIV sprids och hur man skyddar sig, utgör situationen i Afrika en hotbild, som sannerligen manar till handling både i form av insatser i vårt eget land och i form av hjälp åt u-länderna. Aids innebär ju för många länder, och särskilt för länderna i Afrika, en katastrof. Även om statsrådets svar är omfattande vill jag ställa frågor på några 55 väsentliga punkter. Det gäller provtagningen, forskningen och narkomanvården. Först provtagningen: Det är angeläget att så många människor som möjligt kommer till provtagning för att man skall kunna ge vård och behandling, ge föreskrifter och hindra att smitta förs vidare samt för att man skall få information om smittans spridning. Det är därför viktigt att försöka avdramatisera provtagningen genom att öka antalet provtagningar inom sjukvården. HIV-test borde kunna göras vid samtliga blodprov och därvid erbjudas som någonting naturligt och självklart samtidigt som man ger information om testet. De allra flesta torde då acceptera provtagningen. Ett första steg bör vara att erbjuda HIV-test till vissa grupper. Då bör man börja med de gravida kvinnorna, eftersom en HIV-smittad gravid kvinna riskerar att själv bli sämre och framför allt att smitta sitt väntade barn. En annan grupp som därefter bör komma i fråga är de värnpliktiga. Ett ökat antal provtagningar kommer självfallet att ställa stora krav dels på hur provtagningen skall utformas för att den skall kunna genomföras på ett bra sätt, dels på hur man skall kunna skapa möjligheter för sjukvården att hjälpa dem som befinns vara smittade. Detta måste åtgärdas parallellt med att antalet provtagningar ökas. Jag vill fråga om statsrådet delar min syn på att provtagningen bör avdramatiseras på det sätt jag beskrivit och att man bör börja med ett aktivt erbjudande till samtliga gravida kvinnor. En förutsättning för att finna vaccin och bot för aids är att forskningen får gynnsammaste möjliga arbetsvillkor och resurser. Professor Hans Wigzell har utrett förutsättningarna för ett utbyggt forskningsprogram, och han bedömer att den skäliga nivån på ett sammanlagt stöd till aidsforskningen i Sverige via MFR och STU för kommande budgetår är 1:25 kr. per invånare. Detta torde vara ett minimum. Jag anser det vara mycket väsentligt att forskningen får de resurser som behövs. Svenska forskares insatser har ju gott anseende och kan förväntas verksamt bidra till att finna bot och vaccin och hejda HIV-smittans spridning. Jag anser att statsrådets svar på den här punkten inte är riktigt tydligt och tillfredsställande utan att det borde vara ett kraftfullare uttalande för resurser till aidsforskning. Det skulle också innebära att fler forskare vågar satsa på detta. Jag vill därför fråga om inte statsrådet vill bidra till att mer pengar satsas just på aidsforskningen i vårt land. Till sist narkomanvården. Statsrådet säger att spridningen av HIV-smitta bland narkotikamissbrukare har ställt narkomanvården inför problem som kräver snabba och offensiva insatser. Detta måste verkligen understrykas. I Europa är ökningen av antalet narkotikamissbrukare som fått aids oproportionerligt mycket snabbare än den totala ökningen. Det är hög tid att ta itu med narkotikamissbruket på ett sätt som vi i vårt land borde ha gjort för åratal sedan. Den utveckling av narkomanvården som statsrådet har angivit är bra liksom målsättningen att nå samtliga missbrukare som använder narkotika intravenöst för provtagning, avgiftning och behandling. Men kommer detta att fungera? Det saknas flera hundra behandlingsplatser. Där skulle man kunna använda de enskilda organisationernas behandlingshem, som arbetar med stor flexibilitet och variation. De har idéer och engagemang och kan lätt Prot. 1986/87:82 utveckla nya metoder och arbetsformer. 9 mars 1987 Vi har flera gånger i riksdagen sagt att man måste komma till rätta med den stora bristen på platser för vård av missbrukare och särskilt bristen på platser 4 Kr be för dem som omhändertagits för vård enligt LVM. Ändå är bristen och sg RN FER lå sjukdomen aids svårigheterna vid LVM-vård fortfarande precis lika stora. Vi moderater anser att regeringen måste ta initiativ till en behovsoch utbyggnadsplan. Riksdagen har också flera gånger uttalat att frågan om formerna för vården och innehållet i vården av HIV-smittade och aidssjuka måste lösas. Inte minst gäller det dem som omhändertagits enligt LVM. Jag vill därför fråga statsrådet: Vad avser statsrådet att göra för att behovet av behandlingshem och LVM-hem skall tillgodoses i verkligheten?

Herr talman! Liksom Ann-Cathrine Haglund är jag i stora drag nöjd med det utförliga svar som Gertrud Sigurdsen har gett på Karin Israelssons interpellation. Men det finns några punkter som jag skulle vilja ta upp. En sådan punkt är forskningen, som även Ann-Cathrine Haglund berörde. Det är oerhört viktigt att vi snabbt får i gång ordentliga forskningsinsatser. Vi har i Sverige mycket kvalificerade forskare som i själva verket redan från utländska källor, från amerikanska statliga anslag, har fått mer forskningsmedel än vad de fått från svenska statliga anslag. Mot den bakgrunden är det litet bekymmersamt att regeringen inte har skyndat sig att gå professor Hans Wigzell till mötes, när han uttalat att 10 milj.kr. bör vara en rimlig nivå för den medicinska forskningen om aids. Därutöver behövs annan forskning, som också Gertrud Sigurdsen noterar i sitt svar. Vi fick ju en mycket olycklig fördröjning av säkerhetslaboratoriet. I årets budget finns inte tillräckligt med medel i förhållande till det förslag som Hans Wigzell har lämnat. Det har förekommit i Sverige att många ansökningar om medel till aidsforskning har avslagits. Jag skulle gärna vilja fråga Gertrud Sigurdsen om hon är beredd att säga att ytterligare satsningar skall göras på aidsforskning. Jag vill erinra om att när den amerikanska regeringen föreslog en satsning på motsvarande ungefär 1 miljard svenska kronor dubblade kongressen i fjol det beloppet och föreslog i stället omkring 2 miljarder. I Sverige rör vi oss med avsevärt beskedligare belopp. Den andra frågan som jag vill beröra gäller det speciella stödet till storstäderna. Det är ju i Stockholm, Göteborg och Malmö som den allvarligaste spridningen av den här epidemin har skett. Riksdagen har beviljat speciella medel för kalenderåret 1987 — 50 milj.kr. — för att få fart på det arbete som bedrivs av landstingen och kommunerna i dessa tre regioner. Men det framgår inte av budgetpropositionen om regeringen avser att återkomma med förslag om motsvarande stöd även under 1988. Pengarna tar slut i och med kalenderåret 1987, och det är oerhört viktigt för kontinuiteten och tempot i arbetet i storstadsområdena att det skapas klarhet om att stödet kommer att utgå även i framtiden. Vi kan ju räkna med att det kommer att behövas avsevärt kraftigare insatser i just dessa spridningsområden. I dag är det tyvärr inte så väl beställt med allt arbete i Stockholmsregionen, utan det finns brister som redan har berörts i debatten, inom narkomanvården och i 7 andra avseenden. Det är alldeles klart att det kommer att behövas ytterligare kraftiga insatser.

Herr talman! Jag tycker det är bra att vi har politisk enighet omkring de åtgärder som vi alla anser är nödvändiga och angelägna när det gäller att komma till rätta med HIV-virusets smittspridning och mot sjukdomen aids. Vi har all anledning att sätta in alla resurser och arbeta både nationellt och internationellt för att komma till rätta med dessa problem. Både Karin Israelsson och Ann-Cathrine Haglund nämner testning och provtagning. Jag delar Ann-Cathrine Haglunds syn att man på alla möjliga sätt bör försöka avdramatisera provtagningen. Det är ju så i dag att alla människor som vill testas, som av olika anledningar känner att de vill förvissa sig om att de inte är smittade, har rätt att bli testade. Socialstyrelsen diskuterar för närvarande de möjliga åtgärder man kan vidta för att låta testa ytterligare grupper — SBL likaså. Det finns kanske anledning att stegra testverksamheten. På nästa sammanträde med aidsdelegationen kommer detta att bli en av huvudpunkterna för delegationens arbete. Vad jag som politiker har sagt när jag har ställts inför de här frågorna är att det måste finnas ett medicinskt underlag som vi har att ta ställning till när vi skall besluta om vilka åtgärder vi skall gå vidare med. Jag vet inte om Karin Israelsson när hon säger ”allmän testning” menar att viså att säga skulle införa någon form av testning av alla medborgare i landet. Jag tror det vore fel sätt att utnyttja de resurser vi har. Förmodligen kan vi — och skall vi — utveckla metoderna för att nå ytterligare grupper med testning. När det gäller forskningen, som både Ann-Cathrine Haglund och Daniel Tarschys var inne på, är det så att 5 milj.kr. förra året och 5 milj.kr. i år är anslagna. Jag tror att det var på aidsdelegationens senaste sammanträde som Hans Wigzell gjorde klart för oss att detta är vad man har möjlighet att hantera i Sverige. Jag vill också påminna om att enligt den forskningspolitiska proposition som riksdagen nyligen har fått får medicinska forskningsrådet medel, och det är i det sammanhanget sagt att man skall prioritera aidsforskningen i sitt arbete. Jag tror därför att resurserna för närvarande är tillräckliga. När det gäller särskilda insatser i storstäderna vill jag peka på de 75 + 75 milj.kr. som antagits i samband med att vi lade fram den stora aidspropositionen för riksdagen. Den gäller ju hela landet, inte bara landet i övrigt utan även Stockholm. Naturligtvis skall det finnas resurser för Stockholms insatser inom storstadsområdet. I fråga om narkomanvården är jag medveten om de brister som finns både när det gäller antalet behandlingsplatser och när det gäller andra behandlingsformer. Vi har nu kartlagt och haft konferenser i nästan varje län i landet beträffande offensiv narkomanvård. Vi möter en stor förståelse och ett intresse från kommuners och landstings sida för att förbättra narkomanvården. Det är klart att problemen är störst i storstäderna. Det är också där som vi får vara beredda att sätta in speciella insatser. Prot. 1986/87:82 Jag håller med Ann-Cathrine Haglund om att det är nödvändigt att vi får 9 mars 1987 fler behandlingsplatser. Det finns frivilliga organisationer som har en mycket Om åtgärder för att bra verksamhet på det här området. Jändväsärldpineer äv När det gäller LYM-hem är det emellertid så, att det enligt lagen inte är ; P é É sjukdomen aids möjligt för frivilliga organisationer att inrätta LVM-hem. Men när det gäller övriga former av behandlingshem har vi ju mycket goda bevis för att just de frivilliga organisationerna gör ett mycket bra arbete. Jag utgår från att vi genom den kampanj som vi nu bedriver. om narkomanvården kommer att få fler behandlingsplatser.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det förtydligande som socialministern gör i sitt inlägg här och för de svar som vi fått på våra frågor. När det gäller mitt påstående om ett slags allmän testning vill jag säga att det då gäller mödravårdscentralernas tester, som jag också tog upp i mitt huvudanförande. Det finns skäl som talar för en utvidgning av den verksamheten till att gälla samtliga landsting och inte bara ett par stycken som nu är fallet. Man kan också tänka sig att inom vissa grupper eller områden — alltså regionalt — ha en typ av allmänna tester som kan erbjudas vid sjukhusbesök och liknande. Nu i helgen har det ju rapporterats att det bland 1 500 patienter som testats på detta sätt i ett visst sjukhusområde fanns två stycken som var HIV-smittade. Det talar ju för att det finns goda skäl att diskutera den saken. Jag hoppasaatt aidsdelegationen skall komma fram till ett bra resultat när man framöver tar upp den frågan till diskussion. När det gäller narkomanvården är alla här tydligen överens om att den inte fungerar bra, att det krävs ytterligare insatser för att förbättra den och att vi bör diskutera vilken typ av insatser som skall till för att det skall bli en bra narkomanvård. Det här är ett storstadsproblem, och det är ett växande problem i och med att storstäderna växer så snabbt som de gör. Också problemen på alla andra områden växer. Det gäller alltså inte bara problemen med att bekämpa narkotikamissbruket. I det fallet krävs det verkligen stora insatser, och regering och riksdag har ett stort ansvar när det gäller att se till att resurser kommer dessa områden till del för att förbättra vården. De behandlingshem i övriga former som finns är bra, säger socialministern. Det är alldeles riktigt att de ideella organisationerna ofta lyckas betydligt bättre än de offentliga institutionerna när det gäller att nå resultat inom narkomanvården. Men där har man naturligtvis att lära från den offentliga sidan. För forskningen är det viktigt att även vi i Sverige ligger väl framme när det gäller att avsätta resurser till dem som är intresserade av att fullgöra dessa viktiga forskningsuppgifter. Sverige är inte en så liten del av världen att det är försumbart, utan här finns goda forskare som med lämpliga anslag kan hjälpa till att ta fram snabba resultat i bekämpandet av denna svåra sjukdom. Det är viktigt att vi tillsammans arbetar för ett mål och att vi kan visa att det finns en så pass bra organisation i detta land att behandlingsresultatet blir gott när det gäller att bekämpa denna epidemi.

Herr talman! Jag vill också tacka för statsrådets svar och förtydliganden på en hel del punkter. Jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet säger att det finns all anledning att sätta in alla resurser. Från moderat håll har vi också ansett att det är viktigt med en nationell samling i denna svåra fråga, och det är därför som vi både har bidragit till och har ställt upp bakom förslag. Självfallet finns det ändå anledning att ta fram särskilda förslag. Jag är glad över att även statsrådet vill avdramatisera provtagningen. Det är det rätta sättet att göra det lättare för människor att gå till provtagning. Även om alla har rätt att testa sig är det inte så lätt att ta detta steg, och det är därför viktigt att det ges ett allmänt erbjudande. Det är självfallet inte möjligt att erbjuda alla provtagning på en gång, eftersom det ställs stora krav. Gravida kvinnor är då den grupp som det är viktigast att börja med, genom ett aktivt erbjudande samtidigt som testningen utformas på ett bra sätt. Jag är också glad över statsrådets uttalande om forskningen. Det är nämligen viktigt att forskarna vågar satsa och vågar anhålla om stöd för att bedriva forskning på detta område. När det gäller narkomanvården är statsrådet medveten om bristerna, som tyvärr är stora. Kommunerna visar emellertid ett stort intresse, och det är bra. Jag är självfallet medveten om att LVM-vård inte kan ges av enskilda organisationer, men den frågan kan vi debattera en annan gång. Det är angeläget att påpeka att särskilda åtgärder måste till så att LVM-platser anordnas och så att LVM-vården för HIV-smittade utformas på ett bra sätt. Vården måste ha ett innehåll för människor som har drabbats av denna smitta och så småningom även av slutstadiet aids.

Herr talman! Jag delar också uppfattningen att det är värdefullt om vi kan angripa denna svåra farsot i bred enighet, men vi måste också kunna diskutera vad vi skall vara eniga om — det är den debatten som förs bl.a. här. Jag hoppas att statsrådet skall vara enig med oss om att forskningen måste få alla de resurser som verkligen behövs. Jag har utgått från professor Hans Wigzells forskningsprogram, och där anges ett behov av 10 milj.kr. för den medicinska forskningen. Därutöver behövs ytterligare medel för annan forskning. Jag hoppas att regeringen vill medverka till att späda på anslagen, så att flera kompetenta forskare lockas in på detta viktiga forskningsområde. Jag blir oroad när jag hör socialministern svara på min andra fråga om anslagen till storstadsregionerna. Hon säger nämligen att de 75 miljonerna skall gälla hela landet. Ja, det är sant, men för 1987 har därutöver anslagits 50 miljoner för att stimulera insatser mot aids i storstadsregionerna. Om jag förstår statsrådet rätt tänker regeringen nu ta bort de pengarna, och det innebär att statens insatser för att bekämpa aids minskar under 1988 jämfört med under 1987. Det tycker jag vore en djupt oroande utveckling. Jag hoppas verkligen att jag har missförstått socialministern på den punkten och att regeringen är beredd att se till att de 50 miljonerna kommer att tas fram även för kommande kalenderår. I annat fall sker faktiskt inte det som socialministern sade, nämligen att vi skall försöka se till att det finns ordentliga resurser för det här arbetet. På den här punkten hoppas jag alltså Prot. 1986/87:82

Herr talman! Daniel Tarschys har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av den dramatiska försvagningen av sjukförsäkringssystemets finansiella ställning. Sjukförsäkringen finansieras genom en särskild sjukförsäkringsavgift som skall täcka 85 96 av försäkringens kostnader och genom ett statsbidrag på 15 26 för resterande del av kostnaderna. Tillfälliga överresp. underskott kan finnas, men sett över en längre period skall givetvis balans råda mellan inkomster och utgifter. Daniel Tarschys tar i sin interpellation upp de avvikelser som finns mellan beräkningarna i förra årets och årets finansplaner. Bakgrunden till dessa avvikelser står främst att finna i svårigheten att på ett korrekt sätt göra en prognos över sjuktalets utveckling. Under första delen av 1980-talet upplevde vi en fortgående minskning av sjuktalet. Från år 1985 har återigen en viss ökning skett. Orsakerna till denna ökning är synnerligen svåra att analysera. Riksförsäkringsverket har dock inlett ett arbete för att närmare söka förklara vad det ökande sjuktalet beror på. För kostnadsberäkningarna kan konstateras att en sjukdag kostar sjukförsäkringen ca 900 milj.kr. Det är emellertid inte motiverat att, som Daniel Tarschys gör, hävda att sjukförsäkringssystemets finansiella ställning genomgått en dramatisk försämring. De underskott som kan konstateras eller förväntas för åren 1985 till 1987 måste ses tillsammans med de överskott som funnits under åren dessförinnan. Man kan då konstatera att dessa överskott överstiger underskotten för åren 1985 till 1987. När det sedan gäller det kommande budgetåret, 1987/88, är inte regeringens prognos ett underskott på 747 milj.kr., som Daniel Tarschys påstår. Regeringens prognos är i stället ett överskott på 660 milj.kr., vilket framgår av finansplanen, s. 39. Den siffra som Daniel Tarschys anger är riksrevisionsverkets beräkning, som på sedvanligt sätt måste revideras med hänsyn till de ytterligare åtgärder som regeringen föreslår i budgetpropositionen och som inte är kända av riksrevisionsverket då beräkningarna görs. Regeringen har föreslagit att sjukförsäkringsavgiften höjs med 0,8 9e fr.o.m. den 1 januari 1988 för att finansiera förslaget om förbättrad kompensation från försäkringen vid korttidssjukdom och vid tillfällig vård av barn. Det finns därutöver, utifrån vad som nu är känt, inte någon anledning att förutspå något behov av ytterligare höjningar av sjukförsäkringsavgiften. stemets finansiella ställning
Herr talman! Får jag först tacka socialministern för svaret på min interpellation. Kärnfrågan är om vi har anledning att oroa oss för sjukförsäkringens framtida finansiering. Det tycker inte socialministern, men det tycker jag. Sedan i fjol har regeringens prognoser för de båda senaste budgetåren fått justeras ned med 6,9 miljarder kronor. Jag tycker att det är rätt egendomligt att en så stor förskjutning knappast ens har kommenterats i årets budget. När jag ändå tar upp detta i kammaren säger socialministern att dessa underskott inte gör så mycket, för de måste ses i samband med överskotten under tidigare år. Det är just häri den dramatiska försämringen ligger. Förr blev det pengar över, men nu förbrukas reserverna i rask takt. De närmare åtta miljarder kronor i ackumulerade överskott, som ni övertog 1982, är vid det här laget i det närmaste slut. Därmed finns det inte längre någon buffert i systemet, och om det skulle visa sig att prognoserna för nästa budgetår spricker — som de har gjort de senaste åren — tvingas fru Sigurdsen ila iväg till riksgälden och låna upp pengar till sjukförsäkringen. Socialministern tröstar sig med att regeringen för nästa budgetår förutser ett överskott på 660 milj.kr. Ja, det kan klara av problemet tillfälligt, men såvitt jag förstår beror varenda krona i det överskottet på att regeringen för nästa år tänker lägga om sina utbetalningar för läkemedel så att Apoteksbolaget inte får betalt för 12 månader utan bara för 10. Just det greppet lär inte kunna upprepas. Jag vill alltså vidhålla att regeringen lever oerhört farligt när den nu har tömt sjukförsäkringssystemet på alla dess reserver. När jag frågar vilka åtgärder regeringen vill vidta blir det alldeles tyst. Men det är inte bra, fru Sigurdsen. Jag tycker att vi som är övertygade om att sjukförsäkringen är en omistlig beståndsdel i det svenska välfärdssamhället i stället borde fundera över hur vi skall kunna göra försäkringen mera robust och stryktålig och se till att den klarar sig i både goda och dåliga konjunkturer. Från vår sida har vi pekat på flera åtgärder som borde kunna prövas. För det första borde vi kunna se över kompensationsnivån, som med internationella mått mätt är mycket hög. På så vis skulle man utan nya avgiftshöjningar kunna komma till rätta med de orättvisor som finns inom systemet, t.ex. för folk som arbetar bara vissa dagar i veckan. För det andra borde vi inte acceptera att enorma summor rinner ut i sjukersättning till patienter som inte alls behövde gå sjukskrivna om de bara fick adekvat sjukvård i tid. Men inför sjukvårdsköerna har regeringen visat en utomordentlig passivitet och t.o.m. vägrat att medverka i så små insatser som Bohusförsöket. Sedan vi senast diskuterade den här frågan i kammaren har jag noterat att finansministern har uttalat sig mer positivt än fru Sigurdsen. Jag avvaktar därför med spänning de fortsatta diskussionerna inom regeringen om Bohusförsöket. Socialministern säger i sitt svar att det utifrån vad som nu är känt inte finns någon anledning att förutspå något behov av ytterligare höjningar av sjukförsäkringsavgiften. Nej, jag begär inte att socialministern skall stå här och spå. Men en sak är väl ändå klar, nämligen att dessa utgifter är mycket svåra att förutsäga. Om nu prognosen för nästa budgetår slår lika mycket fel som de två senaste budgetårens, finns det då något alternativ till en mycket — Prot. 1986/87:82 kraftig höjning av sjukförsäkringsavgifterna? Den frågan skulle jag mycket 9 mars 1987 gärna vilja få ett svar på. Låt mig till sist bekräfta att den prognos för nästa budgetår som jag refererade till i interpellationen inte var regeringens utan RRV:s. Jag beklagar mitt misstag på den punkten. Men ännu mer beklagar jag att regeringen inte tycks dela min oro för sjukförsäkringens finansiering.
Herr talman! Som jag säger i mitt interpellationssvar om tillfälliga överresp. underskott som kan finnas, måste man se dem över en längre period, och då skall det naturligtvis råda balans mellan inkomster och utgifter. Allt pekar på, Daniel Tarschys, att det för de kommande åren blir ett överskott. Men det är som Daniel Tarschys säger svårt att förutsäga. Det är intressant att höra Daniel Tarschys förslag till lösning på problemet. Det är inte att höja sjukförsäkringsavgiften utan det är att se över kompensationsnivån. Jag förstår att sådana förslag också kommer att framföras i motioner från de borgerliga partierna, dvs. att man vill sänka kompensationsnivån för vissa grupper. Grupper som inte genom avtal kan tillförsäkra sig kompensation skall lagstiftningsvägen få försämringar. Jag skall inte på nytt ge mig in i en debatt med Daniel Tarschys om Bohusmodellen. Vi vet att rehabiliteringsberedningen arbetar med dessa frågor. Men jag kan tala om för Daniel Tarschys att finansministern helt delar den uppfattning som jag framfört här i kammaren när det gäller den propå som kommit från Bohusläns landsting. Vad finansministern har sagt är att man skall se över de förslag som kommer in och ta vara på olika uppslag för att se vilka åtgärder som kan vidtas. Jag utgår från att detta skall ske när rehabiliteringsberedningen lägger fram det förslag som regering och riksdag har att ta ställning till.

Herr talman! Just det — man skall ta vara på de olika uppslag som kommer fram. Det är så sant som det är sagt. När det gäller sjukförsäkringens framtid måste jag säga att jag inte riktigt förstår varpå socialministern grundar sin optimism. Vi hade alltså år 1982 närmare 8 miljarder kronor i ackumulerat överskott. De pengarna är nu i stort sett slut. Självfallet måste man se det hela över en längre period. Men under goda ekonomiska tider har nu sjukförsäkringen dränerats på sina resurser. Tidigare fanns det ett sparande i det här systemet, men nu har det i stället under flera år i följd varit ett underskott. Det överskott som regeringen förutser för nästa år beror enbart på en bokföringsmässig manöver; man har skjutit betalningar av läkemedel ett år framåt i tiden. Det är alltså inget reellt överskott. Jag förstår alltså inte varpå socialministern grundar sin optimism när hon säger att det åter skulle kunna bli ett överskott i systemet. Tvärtom är vi nu nere på en nivå där det inte längre finns någon buffert och där varje olycklig felförutsägelse av den typ vi haft de senaste åren leder till att man tvingas låna pengar eller höja avgiften. Jag tycker att det är oroväckande att det läget inte 63 stemets finansiella ställning föranleder regeringen att fundera djupare på hur vi skall klara sjukförsäkringen. Sedan är det riktigt att vi har tagit upp en diskussion om olika metoder för att konsolidera sjukförsäkringen. För detta har vi bara lidit smälek — det har låtit som om vi velat pina befolkningen. Men jag vill understryka att vår utgångspunkt varit en känsla av ansvar för att detta system skall bli starkt och robust. Det måste kunna klara både goda och dåliga tider. Vi måste då gemensamt vinnlägga oss om att fundera över om nivåerna är riktiga och om vi kan vidta åtgärder för att se till att pengar inte rinner ut i onödan, såsom nu är fallet, utan att regeringen lyfter ett finger. Det är bevisligen så att många människor uppbär sjukpenning och t.o.m. förtidspension när de i stället borde ha fått en adekvat sjukvård i tid. Jag tycker att det är tragiskt att regeringen inte effektivt har tagit itu med det problemet.
Herr talman! Socialministern säger att de partier som tillhör det borgerliga blocket skulle vara överens om att sänka kompensationsnivån för vissa grupper. Det stämmer nog inte riktigt med verkligheten. Vi i centerpartiet har inte något förslag beträffande kompensationsnivån som motsvaras av de förslag som folkpartiet och moderaterna framfört i sina motioner. Centerpartiet slår vakt om sjukförsäkringssystemet. Men vi är också oroade över den brist på resurser som står till förfogande för att vi framöver skall kunna hålla systemet intakt. Om riksdagen bifaller regeringens förslag får vi en timsjukpenning som vi egentligen inte vet vad den kommer att kosta i slutändan. Troligen kommer den att kosta mer än vad som aviseras i förslaget. Vi har ett ökande antal sjukskrivningar, och vi måste naturligtvis utreda vad det kan bero på. Där ligger arbetsmarknaden illa till. Vi har höga sjuktal beroende på att arbetsskadorna ökar dramatiskt. Såvitt jag kan se har vi i sjukförsäkringssystemet framöver bara ökade kostnader. Vi höjer visserligen avgifterna för egenföretagare, men detta kan inte kompensera de andra ökande kostnaderna, eftersom egenföretagarna trots ökade kostnader inte får ut mer till sig själva och sina grupper. Det finns alltså stora svagheter i hela systemet, precis som Daniel Tarschys påpekar. Eftersom vi är eniga om att socialförsäkringssystemet bör finnas som ett trygghetssystem bör vi tillsammans kunna se över vad som kan göras. Vi bör pröva alla idéer som kommer också från oss i oppositionen när det gäller att undvika kostnadsökningar i försäkringssystemet och se till att de pengar som flyter in används på rätt sätt. Man kan inte genom att ta bort det fria sjukvårdsåret för pensionärer finansiera andra insatser, i varje fall inte någon längre tid. Det innebär också en stark försämring för pensionärsgrupperna. Detta är ett betydligt svårare slag för den gruppen än de förändringar i försäkringssystemet som vi diskuterar för andra grupper.

Herr talman! Aina Westin har ställt följande frågor till mig. Har det utredningsarbete, beträffande den sociala snedrekryteringen i barnomsorgen, som riksdagen uppdrog åt regeringen att utforma, påbörjats och i så fall efter vilka riktlinjer? Nya statsbidragsregler för den kommunala barnomsorgen har aviserats. Kommer ett nytt förslag även att omfatta de extra kostnader kommuner har, vilka inrättar nattomsorg? Jag är fullt medveten om att det finns en social snedrekrytering av barn till den kommunala barnomsorgen. Detta gäller framför allt till daghemmen, som i princip endast är tillgängliga för barn vars föräldrar arbetar under normal dagtid. Barnomsorgsundersökningen 1986 visar att för 40 000 förskolebarn efterfrågades kommunal barnomsorg på obekväm arbetstid. Det gällde då i första hand tidig morgontid och kvällstid fram till kl. 21.00. Omsorg på lördagar och söndagar efterfrågades för 17 000 barn. För 7 000 barn efterfrågades omsorg på natten. En viktig orsak till den sociala snedrekryteringen till den kommunala barnomsorgen är enligt min mening föräldrarnas arbetstider och barnomsorgens öppethållandetider. Regeringen har, som ett första steg i det utredningsarbete som riksdagen begärt, beviljat Malmö kommun bidrag för ett projekt där LO-gruppernas utnyttjande av kommunal barnomsorg skall studeras. Min avsikt är vidare att inom kort ge socialstyrelsen i uppdrag att genomföra den begärda utredningen. I utredningen skall ingå representanter för Svenska kommunförbundet och LO. Jag avser vidare att i en proposition till riksdagen om statsbidragen till barnomsorgen föreslå ett särskilt stöd till daghem som är öppna på natten. Propositionen kommer att avlämnas till riksdagen inom kort.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Bengt Lindqvist för det positiva svaret. Olika undersökningar visar att barn till tjänstemän i större utsträckning än barn till arbetare utnyttjar den kommunala barnomsorgen. Till en del hänger skillnaderna säkerligen ihop med att andelen tjänstemän är hög i de regioner där barnomsorgen är väl utbyggd. Storstadsområdena är bättre försörjda än glesbygden. Resultaten tyder på att LO-grupperna oftare ordnar sin barnomsorg genom att en förälder är hemma eller att barnet får klara sig på egen hand. LO-grupperna arbetar i stor utsträckning på obekväma arbetstider, och öppethållandetiderna överensstämmer inte alltid med behovet av tillsyn. En anledning till att LO-gruppernas barn oftare tas om hand av en hemmavarande förälder kan också vara att föräldrarna arbetar i skift och då har möjlighet att ”saxa” sina arbetstider. Varför arbetar föräldrar på obekväma arbetstider? En del gör det därför att det alternativet är det enda som står till buds, andra därför att det inte finns barnomsorg ens på dagtid. Det är inte heller realistiskt att tro att alla föräldrar till små och större barn skulle kunna beredas tillfälle till dagarbetstid. Herr talman! Det är ytterst angeläget att få fram de verkliga bakomliggande orsakerna till den sociala snedrekryteringen till den kommunala barnomsorgen. Därför hälsar jag med tillfredsställelse den av statsrådet Lindqvist aviserade utredningen, och det är min förhoppning att dennas arbete snarast skall påbörjas. Jag utgår dock ifrån att om detta utredningsprogram överlämnas till socialstyrelsen, skall socialdepartementet därmed inte släppa frågan. 1952 överlämnades ett betänkande om daghem och förskolor. Frågan om natthem berördes av utredningen. I ett yttrande antaget av LO ifrågasattes om inte ett barns placering i ett natthem ”kan skänka barnen en större känsla av trygghet och ro än att exempelvis bli lämnade ensamma under den tid då modern är på sitt arbete”. Det har gått 35 år sedan detta yttrande skrevs, och fortfarande har vi inte löst problemen. De kommuner som över huvud taget har intresserat sig för frågan om barnomsorg när föräldrarna arbetar på obekväm arbetstid har i regel försökt lösa detta problem genom att hänvisa föräldrarna till familjedaghem. Men även tillgången på familjedaghem för sådan barnomsorg har varit begränsad. Familjerna har oftast varit hänvisade till privata lösningar av olika slag. På fyra orter finns i dag barnomsorg under hela dygnet, nämligen Luleå, Surahammar, Hofors och Göteborg. De utvärderingar som hittills gjorts visar att verksamheten fungerar mycket bra. Herr talman! Det är inte realistiskt att utgå ifrån att hela behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid kan tillgodoses genom familjedaghem. Det måste även kunna ske i andra former. Olika alternativ bör därför finnas. Daghem kan ha öppet dygnet runt. De kan ha förlängt öppethållande morgon och kväll. Barnvårdare kan komma hem till barnet på kvällen och övernatta om det behövs. Det är dock utan tvivel så att nattomsorg innebär ökade kostnader för kommunerna. Därför anser jag det positivt att statsrådet Lindqvist i en proposition om statsbidragen till barnomsorgen kommer att föreslå ett särskilt stöd till daghem som är öppna på natten. Det är min förhoppning att detta skall göra kommunerna mer benägna att satsa på nattomsorg. Efter det enträgna arbete som bedrivits under många år tycker jag nu att man kan skönja en lösning på dessa frågor, som är så viktiga, speciellt för LO grupperna. Med detta, herr talman, ber jag än en gång få tacka statsrådet Lindqvist för svaret.

Herr talman! Kerstin Ekman har — mot bakgrund av att vapenfria tjänstepliktiga som tjänstgör vid räddningsverket i Karlstad får inta sina måltider på I 2 — frågat mig om jag vill medverka till att de vapenfria inte hänvisas till militära etablissemang i något sammanhang. Den vapenfria tjänsten är ett undantag från den värnpliktiges allmänna skyldighet att göra värnpliktstjänstgöring. Detta undantag ger uttryck för samhällets hänsyn till den som på grund av en allvarlig personlig övertygelse inte kan bruka vapen mot någon annan. Den som ges tillstånd till vapenfri tjänst får inte övas i bruk av vapen eller åläggas att bära vapen eller ammunition. Han får heller inte utan samtycke åläggas att tjänstgöra inom det militära försvaret. Den vapenfria tjänsten skall i stället fullgöras i annan verksamhet som är betydelsefull för samhället under beredskap och krig. Syftet med vapenfriutbildningen är därför att göra den tjänstepliktige väl skickad att fullgöra uppgifter inom totalförsvaret. Vapenfriutbildningen anordnas av statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter samt i begränsad omfattning av vissa ideella organisationer. Utbildningen äger rum på flera platser ute i landet. Under utbildningen är de vapenfria tjänstepliktiga berättigade till samma förmåner som tillkommer de värnpliktiga. Till förmånerna hör bl.a. rätten till fri förplägnad. Förplägnaden skall, liksom flera andra förmåner, som regel tillhandahållas som naturaförmån. De praktiska möjligheterna för utbildningsanordnarna att ordna med mathållningen varierar dock starkt beroende på lokala förhållanden. Om måltider inte kan tillhandahållas hos utbildningsanordnaren, hänvisas den vapenfrie i första hand till någon lämplig matinrättning på tjänstgöringsorten. I andra hand får han helt eller delvis själv svara för sin mathållning. För detta ändamål uppbär han i sådana fall en bestämd kontant ersättning. Jag anser att de vapenfria tjänstepliktiga så långt det är möjligt bör få förplägnaden som naturaförmån. De militära förbandens matinrättningar bör därvid kunna utnyttjas om det är lämpligare vid en jämförelse med andra alternativ och kan ske utan några större olägenheter för den vapenfrie. Jag är således inte beredd att medverka till en ordning som skulle innebära att de militära etablissemangen inte utnyttjas för de vapenfria i dessa sammanhang.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Jag kommer att ställa två frågor i slutet av mitt anförande, och jag hoppas att jag får svar på dem. Först tänkte jag läsa upp ett citat: ”Totalförsvaret skall vara så uppbyggt och organiserat att det är hela folkets angelägenhet. Av största betydelse är att varje medborgare alltefter sin förmåga bereds tillfälle att bidra till landets försvar. Detta tillgodoses bäst om vårt totalförsvar även i fortsättningen bygger på den allmänna värnplikten, civilförsvarsplikten och andra former av tjänstgöringsskyldighet.” Detta står att läsa i det betänkande som försvarskommittén har lämnat. Det är troligt att samma ord återfinns i den proposition om vårt totalförsvar som just i dag har lämnats till riksdagen från regeringen. Det är helt klart att den allmänna värnplikten för män är en betydelsefull del av hur vi formar vårt försvar. Alla former av tjänstgöringsskyldighet bidrar dock till att vårt totalförsvar blir trovärdigt, så även den tjänst de vapenfria fullgör. Det måste också stå helt klart att vapenfritjänstgöringen är ett alternativ till vapentjänsten. I det svar jag har fått säger försvarsministern följande: ”Den vapenfria tjänsten är ett undantag från den värnpliktiges allmänna skyldighet att göra värnpliktstjänstgöring.” Nej, försvarsministern, det är inget undantag utan ett alternativ. Anledningen till min interpellation är ett aktuellt fall och vad som kan bli följden av en utveckling som visas av det aktuella fallet. Det gäller de vapenfria som tjänstgör i Karolinen i Karlstad. De människor som har Karolinen som sin arbetsplats äter också där, men inte de vapenfria, utan de äter enligt order på I 2. Vapenfriutbildningen sker, precis som försvarsministern säger, i samarbete med civila myndigheter. Det torde vara mer regel än undantag att man inte kan ordna möjlighet till måltider för de anställda där de arbetar. Det aktuella fallet avslöjar två slags bekymmer. Det ena är rent mänskligt. Vi får signaler i vårt samhälle över huvud taget på mobbning i skola och arbetsliv. Här finns ett fält som verkligen öppnar möjligheter till sådant. Se t.ex. på vad som har hänt i Karlstad: viftande med knivar i matkön på regementet, stenkastning, spottande åt de vapenfria. Detta är helt oacceptabelt. Vi kan inte låta dem behandlas på detta sätt. Det andra problemet är att de ungdomar som har sökt vapenfri tjänst och fått sådan inte bara har vägrat bära vapen utan har en helhetssyn på det militära försvaret. De är inte negativa till totalförsvaret som sådant. De vill göra sin insats genom att utbilda sig t.ex. för att klara barnomsorg, räddningstjänst eller vill på annat sätt bidra till att vårt totalförsvar skall fungera, men just den militära delen av försvaret tar de avstånd från. Enligt rapporten från 1983 års värnpliktsutbildningskommitté om vad de vapenfria tycker är det mer än hälften av de vapenfria som inte kan tänka sig någon form av service på ett militärt förband. Om man tvingar dem att utnyttja den militära delen av försvaret för att få t.ex. mat eller annat, kommer de att tvingas att bli totalvägrare. Det kan inte vara någon önskvärd utveckling, då ju de vapenfria accepterar att fullfölja sin tjänst inom totalförsvarets ram, om de befrias från den militära delen. Mina två frågor till försvarsministern är: 1. Är det försvarsministerns uppfattning att vapenfritjänstgöring inte är ett undantag från militärtjänstgöringen utan ett alternativ? 2. Kan man i fortsättningen vänta sig att försvarsministern mera kommer att acceptera den helhetssyn som de vapenfria har och som innebär att de tar avstånd från den militära delen av försvaret och att de därför inte skall behöva hämta service därifrån?

Herr talman! Det är en viss skillnad mellan innehållet i den interpellation som Kerstin Ekman har lämnat in och den skildring av vad som har hänt på I 2 som hon gjorde här. Hade någonting av detta funnits med i interpellationen, hade det gett mig ett utmärkt tillfälle att undersöka det som enligt Kerstin Ekman utspelat sig i matsalen på I 2. Kerstin Ekman är väl förtrogen med den lagstiftning som gäller för närvarande. När jag lyssnar på Kerstin Ekman får jag närmast det intrycket att hon föreställer sig att man vid mönstring eller vid senare tillfälle får en blankett med två rutor att fylla i och där man anger önskemål om antingen vapenfritjänstgöring eller deltagande i värnpliktstjänstgöringen. Men det är inte riktigt på det sättet, utan det hela prövas, och man får senare redovisat var man blir placerad någonstans. Jag kan förstå att Kerstin Ekman kanske siktar till att vi skall få en sådan blankett med två rutor att kryssa i, men så har vi det ännu inte.

Herr talman! Jag kan ge försvarsministern rätt i att om jag hade vetat om allt det som hänt i Karlstad, hade det varit lämpligt att jag hade tagit upp det i interpellationen. Men jag hoppas att försvarsministern nu undersöker uppgifterna. Jag tycker inte att jag har fått svar på om försvarsministern anser att den vapenfria tjänstgöringen är ett alternativ — inte ett undantag. Jag tycker det är en ganska väsentlig fråga, eftersom vårt totalförsvar bygger på alla medborgares insatser i försvaret. Samtidigt har det en oerhörd betydelse för de vapenfria om den utveckling som är på gång stoppas, så att de inte hänvisas till de militära anläggningarna för den service som de kan behöva. Det vore väl inte orimligt om man utnyttjade samma typ av möjligheter att ge mat åt de vapenfria som finns t.ex. i Karolinen, där nu de värnpliktiga som tjänstgör på värnpliktskontoret får äta — men inte de vapenfria. Det är sådana här underligheter som gör att de vapenfria blir oroade. Därför är det viktigt att veta om försvarsministern menar att det ligger någonting i tanken att den helhetssyn på försvaret som de vapenfria har bör stödjas, så att de kan ha kvar den i fortsättningen också.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om regeringen ämnar vidta någon åtgärd med anledning av ett försvarsupplysningsarrangemang anordnat av frivilligförsvaret och hemvärnet i Skellefteå. Enligt vad jag inhämtat har varken hemvärnet eller några frivilligorganisationer tagit initiativ till det föredrag som John Andersson berör i interpellationen. Föredraget arrangerades av en enskild sammanslutning helt oberoende av det aktuella försvarsupplysningsarrangemanget. Föredraget annonserades dock som om det varit en del av det ordinarie programmet. De frivilliga försvarsorganisationerna är bl.a. ålagda att bedriva försvarsupplysning, och det är som ett led i den verksamheten man bör se Skellefteåarrangemanget. Regeringen har föreskrivit att försvarsinformation inom försvarsmakten skall utgå från de fastställda målen för säkerhetspolitiken och att den inte får innebära någon inblandning i den partipolitiska debatten. Försvarsinformationen skall vidare skapa tillit till vårt försvar och våra försvarsmöjligheter. Genom att det i presentationen av arrangemanget i Skellefteå inte tydligt angavs att föredraget låg utanför frivilligorganisationernas och hemvärnets program kan man ha fått intrycket att regeringens riktlinjer för försvarsinformationen inte följts. Presentationen av programmet var alltså enligt min mening inte bra.

Herr talman! Jag får tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Inledningsvis vill jag till fullo instämma i försvarsministerns uttalande om att försvarsinformationen inom försvarsmakten skall utgå från de fastställda målen för säkerhetspolitiken, att den inte får innebära någon inblandning i den partipolitiska debatten samt att den skall skapa tillit till vårt försvar och våra försvarsmöjligheter. Detta kan vi vara fullständigt överens om. Jag vill tillägga att jag med min interpellation naturligtvis inte syftade till att lägga munkavle på vissa personer. Tvärtom hyllar jag principen om yttranderätt. Jag skulle sålunda inte alls ha besvärat försvarsministern med någon fråga, om det hade handlat om ett vanligt möte. Men här, herr försvarsminister, handlar det om helt andra saker än ett vanligt möte och yttrandefrihet. Försvarsministern säger i sitt svar att varken hemvärnet eller några frivilligorganisationer tagit initiativ till det föredrag som jag berört i interpellationen. Vidare vill försvarsministern hävda att föredraget låg utanför frivilligorganisationernas och hemvärnets program. Vem som tagit initiativet må vara osagt — jag vet ingenting om detta — men det är enligt min mening ett mycket märkligt besked som försvarsministern lämnat. Här är vi inte längre överens. Hur kan försvarsministern hävda att nämnda föredrag låg utanför programmet? Detta började en fredag kl. 19.00 och slutade på lördagen kl. 15.00. Två timmar före avslutningen på lördagen, kl. 13.00, hölls föredraget. Det hölls i samma lokal som det övriga programmet. Det var med iden annons som frivilligförsvaret och hemvärnet hade infört i länstidningarna. Det fanns också en särskild annons om föredraget med rubriken: Sovjetrepubliken Sverige. Den var tydligen införd av organisationen Friheten i Sverige. Hur vill försvarsministern förklara det faktum att hemvärnsmän i uniform delade ut och uppmuntrade folk att ta del av det propagandamaterial som sammanställts av organisationen Friheten i Sverige? Kan försvarsministern för övrigt förklara hur materialet hade kommit med i detta arrangemang? Försvarsministern berör inte med ett ord den frågan, men jag kan kanske få en kompletterande kommentar. Den enda slutsats försvarsministern drar av det inträffade är att presentationen av programmet inte var bra. Har alltså försvarsministern inte några invändningar emot att hemvärnsmän i uniform aktivt deltar i och förmedlar information från andra organisationer? Eller kan försvarsministern hävda att påståendena om vad som förekommit är helt felaktiga? Försvarsministern kan väl inte mena allvar med att föredraget arrangerades helt oberoende av det aktuella försvarsupplysningsarrangemanget, när detta föredrag hölls under den i annonsen för programmet angivna tiden, i samma lokal som programmet i övrigt samt med biträde av hemvärnsmän. Jag är förbluffad, för att inte säga skrämd, över försvarsministerns överslätande attityd. Jag tycker att det som hänt kräver ytterligare klarläggande från försvarsministerns sida. Utan ett sådant kan jag inte tolka försvarsministerns svar på annat sätt än att det som väckt så starka reaktioner inte på något sätt strider mot regeringens riktlinjer för försvarsinformationen. Föredraget väckte nämligen mycket starka reaktioner hos en del av de människor som bevistade arrangemanget. De kom för att få ta del av försvarsinformation men fick höra ett föredrag som var en skarp vidräkning med svensk politik och som handlade om vår regerings och våra politikers oförmåga och ovilja att se och erkänna de kränkningar vårt land blivit utsatt för. Jag har fått telefonsamtal från personer som har sagt: Det som nu har skett kan väl inte vara i sin ordning! Tyvärr får nu dessa människor och alla andra beskedet av försvarsministern, att det enda som inte var bra i arrangemanget var själva presentationen. Jag tycker det hela är helt ofattbart.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikeshandelsministern för svaret på min interpellation. Som framgår av interpellationssvaret har fredskrislagren av legeringsmetaller i väsentlig grad inrättats för att vi skall klara av de problem som kan uppstå när det gäller leveransstörningar från Sydafrika. Sådana leveransstörningar kan tänkas uppkomma dels på grund av inre oroligheter, som det ju finns gott om, dels på grund av sanktioner, handelssanktioner t.ex., från svensk sida. Vi nåddes av meddelandet att socialdemokraterna och folkpartiet hade gjort upp i försvarsfrågan. Som en del i den uppgörelsen låg en utförsäljning av lagren av legeringsmetaller. Då ställer jag mig ju frågan: Vad är det som har hänt som gör att man anser att vårt behov av beredskapslagring skulle vara mindre nu än tidigare? Är sannolikheten för inre oroligheter i Sydafrika mindre än tidigare? Knappast! Är sannolikheten för handelsstörningar på grund av att vi själva genomför bojkottaktioner mot Sydafrika mindre än tidigare? Det vågar jag hoppas inte är fallet. Vi står väl närmare sådana sanktioner nu än någonsin. Vilket slags signaler innebär den här typen av beslut? Det ger ett intryck av att vi inte riktigt menar allvar med våra sanktioner mot Sydafrika om vi samtidigt gör oss av med det skydd vi har byggt upp mot konsekvenserna för svensk industri av sådana sanktioner. Detta är bakgrunden till min interpellation. Nu hänvisar statsrådet till kommerskollegiums utredning, som mycket riktigt visar att det finns andra källor att köpa den här typen av legeringsmetaller från. Dock förutsätter det att vi är någorlunda ensamma om våra sanktioner mot Sydafrika. Skulle sanktionerna få en större spridning, skulle dessa källor i vissa fall få svårt att räcka till - åtminstone i ett övergångsskede. Om det går att öka brytningen och öppna andra gruvor osv., kan säkert det problemet lösas, men det kan alltså uppstå övergångsproblem om flera länder följer oss. Man undrar: Vad är regeringens tankar om detta? Är det inte en strävan vi är eniga om att så många andra länder som möjligt skall följa oss? Också mot den bakgrunden är det litet förbryllande att man just i det här läget, just när vi står inför att vidta sanktioner mot Sydafrika, säljer ut beredskapslagren. När jag framställde min interpellation hade ännu inte propositionen kommit. Nu hänvisar statsrådet Gradin till att man skall vänta med utförsäljningen av just den här delen ytterligare en tid mot slutet av perioden. Det är möjligen den förhoppning man kan finna. Men det kan faktiskt vara så att just lagom till att man har genomfört denna utförsäljning får vi äntligen det bindande säkerhetsrådsbeslut som vi alla eftersträvar och det blir en universell bojkott mot Sydafrika. Då kommer marknadssituationen att vara helt annorlunda.

Herr talman! Man kan vrida litet på den problemformulering som Pär Granstedt har givit. Även från moderat håll har vi ifrågasatt den förändrade säkerhetspolitiska bedömning som man har gjort i samband med uppgörelsen mellan socialdemokraterna och folkpartiet beträffande våra möjligheter till import även i en avspärrningssituation och i ett krisskede. Bl. a. bygger man finansieringen av försvarsuppgörelsen i stor utsträckning just på att man tror att vi i ett kriseller krigsläge skall kunna upprätthålla utrikeshandeln med sådana här viktiga varor på ett mycket bättre sätt än man tidigare har befarat. Eftersom flera av dessa metaller, som är livsviktiga för en del av våra industrier och kanske blir ännu viktigare i ett avspärrningsskede, kommer från just Sydafrika, är det även ur säkerhetspolitisk synpunkt intressant att tänka efter vilka alternativen är. Det lär vara så att det enda alternativet i flera fall är Sovjetunionen. Det är ju inte någon särskilt trevlig tanke att vi skulle behöva göra oss beroende av ett av de stora länderna i den verkliga maktbalansen i världen när det gäller dessa strategiska varor. Det är visserligen också obehagligt att vara beroende av Sydafrika. I en fredssituation, som nu, kan vi kanske vidta bojkottåtgärder. Men om sådana har någon effekt på Sydafrika kan vi låta vara osagt. De kanske har en effekt på oss själva. Vidare är jag litet intresserad av att få veta hur statsrådet ser på de alternativ som finns. Det gäller då inte bara i dag, i en fredlig situation. Därför måste jag fråga: Vad händer om det verkligen blir kris och om vi skall vara helt beroende av den ena av supermakterna när det gäller leveranser av sådana här livsviktiga ämnen?

Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att fredskrislagren inte täcker de behov som uppstår i samband med en långvarig bojkottsituation. Men vad man då kan åstadkomma är ett gott rådrum. Syftet är ju att minska övergångsproblemen. Genom att vi har en ordentligt tilltagen egen buffert har vi också tid på oss att finna nya leverantörer. Man måste ju räkna med att det i en förändrad marknadssituation också kommer att ta tid för de nya leverantörerna att bygga upp en kapacitet för leveranser till svenska företag. Därför vidhåller jag nog min uppfattning att vår politik gentemot Sydafrika blir mera trovärdig om vi har den buffert som fredskrislagren innebär. Det gäller framför allt vår trovärdighet i fråga om arbetet för en universell, allomfattande, bojkott mot Sydafrika. Då är ju möjligheterna att snabbt finna alternativa källor mindre än de skulle vara i en situation där vi är relativt ensamma. Det faktum att lagren är begränsade är alltså inte något motiv för att göra dem ännu mera begränsade. Om jag skulle dra någon slutsats av det Anita Gradin säger om det tidsutrymme som lagren ger är det snarare att lagren skulle behöva byggas ut i ett läge där Sverige arbetar hårt för att få till stånd mer omfattande handelssanktioner mot Sydafrika.
Herr talman! Jag kan för folkpartiets del klart uttala att målet för vår Sydafrikapolitik är att få till stånd allomfattande sanktioner mot Sydafrika.

Det förslag som har lagts fram i samband med försvarsöverenskommelsen ändrar inte bilden. Vad som inträffar är att de företag för vilka dessa metaller framstår såsom nödvändiga i eget intresse får bygga upp de lager som de bedömer erforderliga för att möta de fredskriser som kan inträffa. Om en del av dessa lager ligger kvar inom den statliga sektorn, finns det anledning att tro att företagen räknar med dem också och alltså tar hänsyn till dessa lager när de bedömer sitt behov av resterande lager av strategiska metaller. Därför tror jag inte beredskapen i något väsentligt avseende förändras genom det beslut som har blivit en följd av försvarsöverenskommelsen.
Herr talman! Jag blir litet förvånad när Hadar Cars säger att folkpartiets mål när det gäller Sydafrikapolitiken är allomfattande sanktioner. Jag har under den senaste veckan fått intrycket att det bara är moderata samlingspartiet som står kvar vid den gamla svenska Undénlinjen, som innebär att sådana här beslut skall fattas i FN:s säkerhetsråd. Pär Granstedt säger att trovärdigheten i svensk Sydafrikapolitik lider något av att lagren säljs ut just när de kanske bäst behövs. Jag vill hellre fråga hur det blir med trovärdigheten i svensk säkerhetspolitik när vi i Sverige beter oss på detta sätt. Regeringen är tydligen i färd med att införa en Sydafrikapolitik, som gör det oerhört trassligt att säkerställa tillgång till dessa metaller. Den redogörelse som statsrådet Gradin gav för hur man i en kriseller krigssituation skulle kunna finna alternativa vägar att komma över dessa metaller låter så pass komplicerad att förslaget bör sättas i sjön för en undersökning av om det fungerar, innan en utförsäljning av dessa lager används till att finansiera ett försvarsbeslut. Även om det är företagen och inte någon statlig myndighet som skall se till att det finns lager, måste metallerna köpas någonstans. Det känns då litet obehagligt om Sovjetunionen är det land där Sverige är tvunget att hämta dessa metaller i fortsättningen.
Herr talman! Låt mig först säga till Anita Bråkenhielm att det är viktigt att vara klar över att ett ställningstagande för att Sverige nu, i likhet med våra nordiska grannländer, skall vidta en bojkott mot Sydafrika inte innebär att vi släpper arbetet för allomfattande sanktioner beslutade i FN:s säkerhetsråd. Det är grunden för min argumentation, dvs. att vi måste förbereda oss inte bara för hur vi skall hantera försörjningen med sådana här metaller på grund av den svenska bojkotten utan också för hur vi skall göra om det som vi eftersträvar lyckas, nämligen en allomfattande bojkott mot Sydafrika. Jag tycker att Hadar Cars hade ett något egendomligt sätt att uttrycka sig; jag vet inte om det var helt avsiktligt. Han sade att det viktiga kanske inte är hur stora våra lager är, utan vem som har ansvaret för att det finns lager i Sverige. Av det får man intrycket att om vi står där tomhänta den dag vi behöver dessa lager gör det inte så mycket, bara vi vet vem som är ansvarig för att vi är tomhänta. Nu tror jag inte att det var riktigt så Hadar Cars menade. Men det avslöjar att vad det i grund och botten handlar om faktiskt är om vi har de metaller vi behöver den dag vi behöver dem, eller om vi inte har dem. Man kan, som socialdemokrater och folkpartister gör, säga att vi lägger ansvaret på näringslivet. Självklart skall näringslivet ta sitt ansvar, men visst är det litet egendomligt att staten i ett läge där vi trappar upp vår politik mot Sydafrika — och det hoppas jag att vi skall fortsätta att göra — minskar sitt åtagande för att klara försörjningen av strategiska metaller. Det åtagande som man tidigare har tagit på sig, och som man tidigare har ansett rimligt och nödvändigt att staten skall ta på sig när det gäller denna metallförsörjning, passar man på att minska samtidigt som åtgärderna mot Sydafrika trappas upp. Det tycker jag är ologiskt och svårbegripligt. Jag tycker, som sagt var, inte att det är riktigt bra för trovärdigheten i vår Sydafrikapolitik.

Herr talman! Pär Granstedt missförstod mig. Om det berodde på att jag uttryckte mig otydligt, får jag be honom och kammaren om ursäkt. Det jag ville säga var att det viktiga är att dessa strategiska metaller finns i landet. Om staten har ett ansvar för viss lagerhållning, utgår jag från att företagen räknar med att de lagren skall kunna disponeras av dem i händelse av att behov uppkommer. Därigenom håller de tillbaka sina egna lager. Om staten är beredd att avveckla sin del av lagerhållningen — självfallet efter samtal och samråd — får vi utgå från att de företag som är berörda bygger upp sina lager, så att de totala lagren förblir minst oförändrade. Det är den utgångspunkten jag har. Nu hoppas jag att jag har uttryckt mig så att Pär Granstedt och kammaren i övrigt förstår vad jag avser. Till Anita Bråkenhielm vill jag säga att folkpartiets uppfattning i Sydafrikafrågan är att Norden skall visa vägen för andra länder. Vår ambition och vår förhoppning är att andra länder skall följa den linje vi har varit med om att dra upp för sanktioner mot Sydafrika. Vi är mycket medvetna om att den ekonomiska effekten för Sydafrika av de svenska och nordiska sanktionerna är mycket begränsad. Det är först när andra länder sluter upp på samma linje som sanktionerna kan få den ekonomiska och politiska effekt som vi eftersträvar.

Herr talman! Förra våren redovisade regeringen sin bedömning av Sveriges ekonomiska utveckling på några års sikt. Som huvudproblem framstod den starka tendensen till alltför snabb kostnadsutveckling. Enligt det gynnsamma huvudalternativet förväntades lönestegringen 1986 stanna vid 6 Jo. Vi vet nu att den blev drygt 8 Ze. 1987, alltså i år, fick lönerna enligt samma kalkyl inte stiga med mer än 4 96, och priserna borde inte stiga med mer än 2 Yo. I så fall skulle räntegapet mot omvärlden kunna försvinna och tillväxten hållas uppe. Regeringen skisserade dock försiktigtvis därutöver en mindre gynnsam utveckling, där lönerna i år skulle stiga med 6 96 och priserna med 4,5 96. En sådan utvecklingsbana förutsågs i treårskalkylerna leda fram mot stagnation och arbetslöshet. Vi kan redan nu, innan ens första kvartalet är slut, konstatera att det blir värre än så. Redan regeringens finansplan förutser en lönekostnadsökning i år med 6 90. Men många tecken tyder på att en fortsatt snabb löneglidning kommer att medföra att den siffran överträffas. Och det är en samstämmig uppfattning bland fristående ekonomiska bedömare att prisstegringen i år blir bortåt 6 96. Redan under årets första månad, i januari, steg priserna med nära 1,5 9. Inflationstakten på årsbasis ökade. Trots att finansministern tidigare utdömt prisstopp som botemedel mot inflation infördes ett sådant i slutet av januari. Prisstatistiken visar nu med all önskvärd tydlighet att vad som i stället skulle ha behövts var ett skattestopp. Eftersom nettoprisindex mellan december och januari var oförändrat, kan hela den här stora konsumentprisstegringen sägas härröra från politiska beslut. Denna utveckling har enligt prisoch kartellnämnden fortsatt även efter prisstoppets tillkomst inemot mitten av februari. Och det är betecknande för den bristande tilltron till effekten och värdet av prisregleringar att ingen prognosmakare har sett prisstoppet som ett skäl att justera ned sin bedömning när det gäller inflationstakten för 1987. Ett viktigt syfte med prisstoppet har angetts vara att förmå löntagarnas organisationer att avstå från den omförhandling av årets avtal som den alltför snabba prisstegringen förra året gett dem rätt till. Regeringen ser det förmodligen som en framgång att detta mål uppnåddes. Men det kommer inte att få någon nämnvärd betydelse i praktiken. För stora löntagargrupper blir löneglidningen desto större. Andra får därmed ännu starkare skäl för kompensationskrav i avtalsrörelsen under valåret 1988. Regeringen tycks tro att det går att prata ned lönestegringen. Men på lönebildningens område verkar betydligt starkare krafter än vad både regeringen och fackliga organisationer förmår bemästra. Det finns ett tydligt samband mellan löneglidningen och den förda valutapolitiken. Som jag tidigare vid flera tillfällen här i kammaren påpekat medför valutakorgens konstruktion att en fallande dollarkurs leder till en successiv smygdevalvering av den svenska kronan. Härigenom uppkommer ett extra utrymme, särskilt i de stora exportföretagen, som i den mån det inte helt skall gå till ökad vinst måste spilla över i löneglidning för de anställda. Vi moderater har nu sedan rätt lång tid tillbaka som motmedel anvisat en svensk anknytning till en fastare riktpunkt för kronans utveckling, t.ex. genom en anslutning till det europeiska monetära samarbetet, EMS. Herr talman! Sveriges bestående problem med en alltför snabb kostnadsutveckling visar att den tredje vägens politik inte har lyckats. Det framgår också av att vi under senare år i stället för den exportledda expansion som var dess mål har fått en påfallande långsam tillväxt, som nästan helt har burits upp av ökad konsumtion. Sedan 1984 utgör kapitalbildning i form av nettoexport och investeringar endast ungefär en tiondel av produktionsökningen, vilket innebär att den framtida tillväxten i ekonomin hotas. Detta innebär att regeringen under de senaste åren fört just en sådan politik som den själv sagt sig ha för avsikt att undvika. Redan i förra årets finansplan förekom farhågor för ett kommande bakslag, som då måste mötas med en kraftig åtstramning. Till följd av en internationellt gynnsam utveckling med fallande oljepriser, dollarkurs och räntenivå har Sverige fått en respit — en förlängd men i tiden starkt begränsad frist. Detta förbättrade bytesförhållande, som framför allt tillkom förra året, utgör faktiskt på sätt och vis en fara. Den jämvikt i bytesbalansen som nu uppnåtts borde med de gynnsamma yttre förutsättningar som råder i stället ha varit ett betydande överskott, som kunde ha använts för att amortera ned våra utländska lån. I stället håller vi oss med ett negativt hushållssparande som fortsätter att sjunka och en fortsatt snabb stegring av utgifterna för privat och offentlig konsumtion. Och regeringen förefaller inte att tycka att det är särskilt angeläget att för dagen göra någonting åt detta. I år kan vi inte räkna med samma draghjälp utifrån som förra året. Tvärtom föreligger en påtaglig risk för att utvecklingen i för oss viktiga handelsländer som Norge, Danmark och Tyskland blir sämre än vad vi tidigare förutsett. Den latenta skuldkrisen har också blivit mera påtaglig under den senaste tiden genom Brasiliens vägran att fullgöra sina betalningar. Ett skäl till att tecknen på annalkande svårigheter i den svenska ekonomin inte framträder så tydligt är paradoxalt nog den långsamma produktivitetsökningen. Den bidrar till att hålla nere den öppna arbetslöshet som normalt sett skulle stiga när tillväxten ligger under 2 96. Det verkar som om man i näringslivet snabbt utnyttjade den medvind som de stora devalveringarna i början av 80-talet gav och ökade produktionen upp till kapacitetstaket men att man sedan tvekar att med expansionsinvesteringar höja detta tak. Det är bl.a. mot denna bakgrund som vi moderater tillsammans med finansutskottets folkpartister förordar ett generellt frisläpp av investeringsfonderna. Hur skall då det förhållandevis blygsamma intresset för investeringar förklaras? Ja, i botten ligger naturligtvis den under senare år alltmer påtagliga avsaknaden av fasta spelregler. Det kan plötsligt införas ett prisstopp eller en pensionsskatt. Detta visar att satsningar för framtiden numera måste ge god avkastning, och det snabbt, eftersom man inte kan vara säker på att de politiskt givna förutsättningarna kommer att bestå någon längre tid. Ett paradexempel på de slags företeelser som genom att framkalla ovisshet håller nere investeringsviljan är löntagarfonderna. De både skärper skatteuttaget på företagen och skapar osäkerhet beträffande ägarförhållandena i framtiden. Nyligen har debatten i fondfrågan flammat upp igen med anledning av Östfondens optionserbjudande till direktörer i Handelsbanken. Fondernas förespråkare har framställt det som något av en medborgerlig plikt att sedan nu fonderna inrättats också göra affärer med dem. Men tvärtom är det naturligtvis en medborgerlig rättighet att välja vem man gör affärer med och också att bilda opinion mot åtgärder som skulle legitimera fondernas existens. Från borgerligt håll vidhåller vi att fondsystemet snabbt skall avvecklas, varvid de tillgångar som finns där skall utnyttjas som sparpremier och därmed stimulera till en spridning av ägandet i näringslivet bland de enskilda medborgarna. Vidare är det naturligt om beslutsfattarna i näringslivet hyser oro för den framtida kostnadsutvecklingen. Utöver tendenser till snabbare löneoch prisstegring än i omvärlden finns det ju långt framskridna planer på att Sverige alldeles frivilligt skall åta sig att höja priset på energi mycket kraftigt. En påskyndad avveckling av kärnkraften kan betyda inemot en fördubbling av elpriserna med särskilt kännbara konsekvenser för branscher som skogsindustri, kemisk-teknisk industri och viss metallindustri. Kännetecknande för de företag som det här rör sig om är att de är koncentrerade till sysselsättningssvaga regioner som Norrland och Bergslagen. Vi minns vilka anpassningsproblem och vilken köpkraftsnedpressning som 1970-talets oljeprischocker orsakade. En tröst i bedrövelsen var ändå att våra konkurrentländer brottades med ungefär samma svårigheter. Men inget annat land har beslutat avveckla kärnkraften. Den elchock som en politisk majoritet i Sverige förefaller vara beredd att framkalla kommer att drabba endast oss själva. Jag måste få fråga finansministern: Hur tänker han lägga om den ekonomiska politiken för att möta de utomordentligt stora påfrestningar som en snabb elprishöjning skulle medföra för vissa branscher och därmed för sysselsättningen? Ytterligare en faktor bakom bristen på tillväxtskapande framtidssatsningar är naturligtvis det höga ränteläget. Härvidlag har det skett en påtaglig försämring under senare tid. Återigen är förräntningen på företagens finansiella placeringar högre än avkastningen på investeringar i maskiner och byggnader. Höjningen av räntenivån sedan vändpunktenii slutet av förra året är drygt 2 procentenheter. Den vidgning av gapet mot utländska räntor som därmed skett kan ses som marknadens låga betygsättning av regeringens budgetförslag. Det förhållandet att riksbanken inte försökt motverka utan snarare understött räntehöjningen måste tolkas som ett instämmande i att finanspolitiken är alltför svag, varför penningpolitiken får ta på sig en större börda. Det är inte utan att man måste hysa en viss medkänsla med Erik Åsbrink för den personlighetsklyvning han måste känna när han i egenskap av statssekreterare i finansdepartementet har ett stort ansvar för utformningen av den ekonomiska politiken och sedan i egenskap av ordförande i riksbanksfullmäktige måste leda arbetet för att korrigera på grund av bristerna i denna politik. Förra året, som var det första då svenska företag varit tämligen oförhindrade att investera utomlands, uppgick dessa satsningar till hela 24 miljarder kronor, vilket innebar en ökning med 67 96 jämfört med föregående år. Det är inget fel i detta —- investeringar utomlands stöder sysselsättningen i Sverige. Men problemet är att utländska företag samtidigt investerade för endast 5 miljarder kronor i Sverige. Skillnaden mellan 24 och 5 miljarder kan ses som ett mått på hur jämförelsevis dåligt investeringsoch företagsklimatet är i vårt land. Herr talman! I borgerliga reservationer till utskottsbetänkandet framförs bestämda krav på att avregleringen av kreditoch valutapolitiken skall fortsätta. På det kreditpolitiska området har redan mycket åstadkommits. Där återstår nu inte mycket mer än finputsningar, som t.ex. att avskaffa diskontot och därmed dess snedvridande effekter för prissättningen på pengar inom bankväsendet. I detta sammanhang måste jag ägna några ord åt slopandet av PK-bankens monopol på postgiromedlen. Detta är ett krav som vi moderater framfört i åratal här i riksdagen men som har avvisats av finansutskottets majoritet med alltmer ideologiskt färgade motiveringar. Nu har alltså den praktiska nödvändigheten gett oss rätt även på denna punkt. Jag hoppas också att vi skall kunna få gehör för de detaljsynpunkter på den fortsatta samverkan Med undantag för kommunisterna finns det här i riksdagen en bred uppslutning kring tanken på avreglering inom det valutapolitiska området. Men på den borgerliga sidan vill vi gå fram både snabbare och längre. Dröjsmålet med att uppfylla utfästelsen att ge svenska medborgare rätt att köpa utländska aktier är oroväckande, och socialdemokraternas vägran att öppna för valutautlänningars köp av svenska statsobligationer är obegriplig. Utskottsbetänkandet försöker framställa ett sådant medgivande som ett brott mot normen att staten inte skall låna utomlands. Men denna princip, som vi moderater alldeles klart står bakom, kan ju endast innebära ett förbud mot upplåning i utländsk valuta. I praktiken kan det inte vara någon skillnad mellan att med en hög räntenivå i Sverige locka svenska företag att låna pengar utomlands för att med dem köpa statsobligationer här hemma och att tillåta utländska placerare att direkt förvärva svenska obligationer. Ja, en skillnad finns det förstås: Vi kan på goda grunder, bl.a. utifrån utländska erfarenheter, räkna med att räntenivån i det senare fallet — när vi alltså tillåter valutautlänningars köp av svenska obligationer — kunde sänkas betydligt i vårt land med de positiva effekter det skulle få bl.a. för investeringsviljan i näringslivet. Avreglering är ett viktigt inslag i den ekonomiska politik vi moderater förordar. Regeringen har nyligen fått rekommendationer i samma riktning från ett mycket oväntat håll. Statens prisoch kartellnämnd har kartlagt och analyserat existerande regleringar inom olika samhällsområden, bl.a. bostadssektorn. Rekommendationen från detta regleringsorgan innebär ett klart och tydligt förord för avreglering. Ett så självuppoffrande ställningstagande borde väl även kunna få en hårdhjärtad finansminister att vekna! Utöver avreglering bygger den ekonomiska politik vi moderater förordar på en minskning av den offentliga utgiftsexpansionen och en sänkning av skattetrycket. Trots allt tal i budgetpropositionen om en stram finanspolitik tvingas vi konstatera att den faktiska finanspolitiska effekten av regeringens förslag enligt regeringens egna beräkningar förväntas bli expansiv även under 1987. Det moderata budgetalternativet innebär en saldoförbättring — en minskning av budgetunderskottet — för budgetåret 1987/88 jämfört med regeringens förslag med ca 8 miljarder kronor. För att bereda utrymme för skattesänkningar är våra utgiftsminskningar ännu större. Det bör framhållas att avvägningen mellan besparingar och skattesänkningar är så gjord att hushållens ekonomiska situation inte skall försämras. Åtstramningen ligger i stället på staten, kommunerna, företagen och utlandet. Den budgetpolitik vi moderater förordar för nästa budgetår skulle föra oss ännu närmare balans i den totala offentliga sektorn. Enligt regeringen bör strävan vara att sedan gå vidare och skapa ett permanent överskott i den offentliga sektorns finanser. Med det strider mot vår uppfattning. Det sparande och den kapitalbildning som krävs för utbyggnaden av vårt näringsliv bör i stället ske i företagen och hos hushållen. Herr talman! Den förbättrade budgetbalansen öppnar större möjligheter till rejäla skattesänkningar. Lägre skatter ger den enskilde medborgaren vidgad valfrihet och ökad självständighet gentemot överheten i form av politiker och byråkrater. Det stimulerar också till arbete, sparande och satsningar för framtiden. Förutom att öka tillväxten motverkar skattesänkningar de problem som enligt vad jag framhållit i det föregående i hög grad präglar den svenska ekonomin: alltför snabb kostnadsstegring, för litet sparande och för klen investeringsvilja. Att behovet av skattesänkningar just nu upplevs som särskilt starkt sammanhänger naturligtvis med den internationella utvecklingen. Länder med lägre skattetryck än det svenska — ibland avsevärt lägre — är i full färd med att sänka sina skatter. I en tid av växande internationellt beroende blir det omöjligt för oss att inte slå in på samma väg. Men reaktionen här hemma har på sina håll varit litet yrvaken. Glädjande nog har det plötsligt framkommit en ganska utbredd förståelse för det gamla moderatkravet på sänkta marginalskatter. Men återigen dyker tankefelet upp att detta förutsätter begränsningar av avdragsrätten. I själva verket är det ju så att sänkta marginalskatter är det enklaste och mest rättvisa sättet att begränsa avdragsrättens värde. Medan en överväldigande majoritet av svenska folket vill ha ett lägre skatteuttag, sitter dessutom tyvärr alltför många skattedebattörer och beslutsfattare fast i högskattepolitiken. Marginalskattesänkningar måste enligt deras mening betalas med höjda skatter på lägre inkomster och på företagsamhet. Ett tidens tecken är benägenheten att sätta likhetstecken mellan kapitalinkomster och kapitalvinster. Det kan vara möjligt att göra när man som i USA har en skattesats för de allra flesta på bara 15 96. Men om reavinster skall beskattas med 50 eller 60 90 rakt av, då blir det inte mycket till kapitalbildning, och då blir det betydande fastlåsningseffekter på olika marknader för befintliga tillgångar. En väsentlig orsak till att kapital får sägas vara lindrigare beskattat än arbete i vårt land är att kapitalet är mera lättrörligt över gränserna. Slutsatsen av kravet på ökad likformighet kan därför inte bli att kapitalbeskattningen skall skärpas utan att skatten på arbete måste sänkas. Detta exempel understryker nödvändigheten av att en skattereform värd namnet måste innebära en sänkning av det totala skattetrycket. Därmed får man utrymme för angelägna lättnader utan att tvingas framkalla skadeverkningar på andra områden. De skatteskisser som nu ägnas mycken uppmärksamhet i debatten utgör tyvärr inga förslag till reformer, utan det är utkast till omläggningar eller omfördelningar av skattetrycket. I vissa fall gäller det t.o.m. skärpningar av skattetrycket. Ändå borde man väl ha lärt sig att den sortens kosmetiska operationer inte löser några problem utan mest skapar nya. Efter 1970 års skattebeslut, efter Hagauppgörelserna och efter överenskommelsen den underbara natten, vilka alla utlovades skola leda till skattesänkningar för de allra flesta, är vi i dag uppe i ett rekordhögt skattetryck på 53 26. Inget annat land anser sig behöva ta ut så mycket i skatt, och aldrig tidigare har vi svenskar ansett oss böra göra det heller. Det finns naturligtvis ingenting som säger att just den nivå som nu har uppnåtts aldrig mer kan underskridas. En annan nackdel med de nyligen framlagda skatteskisserna är att de inte är färdiga för praktiskt genomförande på ett bra tag. Men det brådskar. Andra sidan av det förhållandet att Sverige toppar den internationella skatteligan är ju att vi befinner oss ordentligt på efterkälken när nu rörelseriktningen har vänt. Endast vi moderater har ett färdigt förslag till skattereform, som redan nästa år bl.a. skulle sänka de statliga skattesatserna med ytterligare 4-5 procentenheter. Totalt föreslår vi skattesänkningar 1988 med ca 10 miljarder kronor. Avsikten är att sedan fortsätta i samma takt under åtminstone den närmaste femårsperioden, vilket skulle betyda skattesänkningar motsvarande 1 96 av bruttonationalprodukten per år. Utrymme för detta får vi genom den fortgående tillväxten i ekonomin, som dessutom kommer att påskyndas av den dynamiska skattepolitik vi vill föra. Därutöver krävs det naturligtvis fortsatta besparingar bland de offentliga utgifterna. När vi nu på fredag träffas hos finansministern för överläggningar om skattepolitiken, är det min förhoppning att vi skall kunna enas om att snabbt ansluta till den internationella utvecklingen mot lägre skatter. Det vore beklagligt om vi för flera år framåt fastnade i önskedrömmar och teoretiska nykonstruktioner. Att gå från Sven-Olof ”Utgiftsskatten” Lodin till Gustaf ”Real beskattning” Lindencrona skulle inte innebära något steg framåt. Låt oss hålla fast vid beprövade skatteformer, men låt oss se till att de får rimliga effekter genom en reform som minskar det samlade skattetrycket. Ett väsentligt område i detta sammanhang är statens bidragsgivning till kommunerna. Regeringen har här litet motvilligt slagit in på den restriktiva linje vi moderater sedan länge förordat. Det är bra att det finns en samstämmighet kring detta. Men vi anser att nedskärningen skall sättas in mot de specialdestinerade statsbidragen, som lättast kan utnyttjas av rika kommuner, och att resurserna för kommunal skatteutjämning— som framför allt tar sikte på kommuner med låg skattekraft — om något skall ökas. Denna avvägning kommer vi att få diskutera åtskilligt i finansutskottet den närmaste tiden, och jag hoppas att regeringen inser nödvändigheten av att överge den minoritetsståndpunkt man hittills har intagit. Det vore olyckligt om vi inte heller denna gång skulle kunna nå en varaktig lösning av frågan om utformningen av statens stöd till kommunerna utan åter hamnar i en ökad rundgång, med oförändrade specialbidrag och en förhöjning av den skatteutjämningsavgift som regeringen själv nu så klokt har förklarat sig beredd att avskaffa. Jag vill, herr talman, avslutningsvis erinra om, att även om statsbidraget sänks eller priset på offentliga nyttigheter stiger, ger en sänkning av skatterna den enskilde större möjligheter att betala sina konsumtionsutgifter ur den behållna inkomsten. Men framför allt får människor större frihet att själva forma sin tillvaro. Det är denna myndigförklaring av medborgarna som ger en sådan kraft åt det moderata kravet att man skall kunna leva på sin lön. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 4, 5,7, 8,9, 10, 11, 15 och 20 till finansutskottets betänkande nr 10.